Herr talman! I det här betänkandet behandlas som Den ekonomiska politiken har en avgörande betydelse för alla människors välfärd. För att långsiktigt trygga de värden ett gott samhälle bygger på måste först kampen mot inflationen vinnas. Inflation leder till urholkad konkurrenskraft och en snabbt stigande arbetslöshet. Den orsakar också en godtycklig och orättvis omfördelning av ekonomiska tillgångar i samhället, ofta till nackdel för de äldre. Den leder vidare till höga räntor, som nu bidragit till de hyreshöjningar som skapar ekonomiska problem för vissa pensionärsgrupper. För att trygga pensionerna för framtiden måste vi också ha ekonomisk tillväxt. Det nuvarande pensionssystemet förutsätter en genomsnittlig tillväxt på 2 % per år. Skattereformen är en investering i en bättre ekonomisk utveckling och som sådan oerhört viktig för dagens och framtidens pensionärer. Den ökade tillväxten skall förutom att långsiktigt trygga pensionerna också garantera resurser till bl.a. Jag vill understryka att dagens proposition inte har något samband med skattereformen. Hyreshöjningarna fr.o.m. februari 1991 ligger på ca 24 %. Ca 13 % är en följd av skattereformen. De pensionärer som avses bli kompenserade med dagens proposition, alltså de som endast har folkpension och pensionstillskott eller mycket låg ATP, fick ingen skattesänkning, därför att de inte betalar någon skatt. De kompenserades i stället genom höjt pensionstillskott och höjt tak för det kommunala bostadstillägget . Jag vill för Gullan Lindblad på nytt betona att det inte är skattereformen utan regeringens allmänna ekonomiska politik som har orsakat kostnadsökningarna. Hyreshöjningar som inte har samband med skattereformen kommer ju också att påverka basbeloppet nästa år. I början av detta år stod det klart att hyresökningarna skulle bli stora och att ett antal kommuner samtidigt inte höjde taket för KBT. Något sådant underlag fanns inte att tillgå tidigare under 1990, bl.a. eftersom kommunernas beslut beträffande KBT fattades på senhösten. Folkpartiet liberalerna anser att det är självklart att pensionärer med låg pension och hög hyra måste få kompensation för de fördyringar som har inträffat. Detta påpekade vi för regeringen i ett tidigt skede och anser att dagens proposition är en följd av denna kontakt. Vi har vid flera tillfällen föreslagit att reglerna för KBT skall vara lika i alla kommuner. Detta har majoriteten motsatt sig. Konsekvensen av detta ser vi nu. Vore reglerna för KBT enhetliga, skulle det vara mycket lättare att hjälpa de pensionärer som har hamnat i en svår ekonomisk situation. Den genomförda höjningen av KBT och pensionstillskottet vid årsskiftet har förbättrat pensionärernas ekonomiska villkor. Men dessa förändringar kan begränsas av de kommunala besluten. Vi ser utskottets förändring av propositionen som ett steg i rätt riktning mot enhetliga regler. I propositionen föreslås att staten och kommunerna skall dela på kostnaden för det särskilda kommunala bostadstillägget. Staten skulle ta hela kostnaden för de första fyra månaderna och därefter som vanligt 25 %. Utskottsmajoriteten har gjort en mindre förändring så till vida att staten ger Vi motsätter oss regeringens förslag att kommunerna skall betala en del av räkningen för det särskilda kommunala bostadstillägget. Visst finns det vissa skäl som kan anföras för en sådan lösning. Men från kommunalt håll har starka invändningar riktats mot regeringens förslag i denna del. Man har pekat på att det har framlagts efter det att kommunala budgetar gjorts upp och att det därför försvårar kommunernas ekonomiska planering i en redan trängd situation. Vi har för vår del tagit intryck av den argumentation som företrädare för kommunsektorn har framfört. Landets kommunpolitiker brottas med svåra problem och möter viktiga utmaningar, inte minst i vad gäller den förnyelse av den offentliga sektorn som är en av 90-talets politiska huvuduppgifter. I detta läge är det av central betydelse att staten undviker att agera på ett sätt som bland kommunpolitiker skapar en känsla av att staten lägger på kommunerna ekonomiska bördor utan förvarning och utan att ge kommunerna möjligheter att anpassa sin verksamhet till nya villkor. Mot denna bakgrund föreslår vi att staten tar hela kostnaden för denna tillfälliga åtgärd. Detta säger vi i reservation 3 tillsammans med moderaterna, centern och miljöpartiet. Jag vill här yrka bifall till den reservationen. Herr talman! Jag vill till slut återigen framhålla fördelen med att KBT utgår efter enhetliga regler i hela landet. Folkpartiet liberalerna har även i denna motion föreslagit en utredning, som bör ges direktiv att skyndsamt utarbeta förslag för att de nya reglerna skall kunna träda i kraft den 1 januari Folkpartiet liberalerna står givetvis bakom alla reservationer som har undertecknats av de liberala utskottsledamöterna, men jag yrkar som sagt bifall bara till reservation 3.

Herr talman! Jag skall kanske råda Gullan Lindblad att läsa underlaget för den s.k. manipuleringen med basbeloppet. Höjer man basbeloppet rakt över gynnar det ju många andra grupper som får kompensation genom skattesänkningar. Vi har alltså gjort de andra justeringarna just med tanke på de pensionärer som missgynnas av att basbeloppet inte höjs fullt ut. De har fått pensionstillskottet i stället.

Herr talman! Det är många som spår att regeringens svek mot låginkomsttagare och de sämst ställda pensionärerna kommer att leda till denna regerings fall. Inte minst dagens debatt kommer att grundligt bevisa vad som har varit regeringens avsikter, som inte innefattat något stöd till de sämst ställda förrän oppositionen blivit så stark bland allmänheten att regeringen tvingats till reträtt. Min första fråga till Doris Håvik blir därför om regeringen varit omedveten om den situation som skulle uppstå när skatteomläggningen genomfördes. Om så inte har varit fallet, hur kunde regeringen låta bli att tidigare korrigera skatteomläggningens effekter? Hoppades man på att protesterna skulle tystna och försämringarna accepteras? Det var först i januari när hyran skulle betalas som regeringen gav en offentlig reaktion på de försämringar som inträffat. Statsministern gick ut och lovade mycket mångtydigt att ett extra kommunalt bostadstillägg skulle korrigera orättvisorna. Redan i fjol gav socialdemokraterna i en rapport en redovisning av vilka effekter skatteomläggningen skulle ge för de pensionärer som hade låg pension och hög hyra. Man lade till en brasklapp att det i vissa fall kunde bli minuseffekter om hyreshöjningarna blev högre än de som beräknats. Sanningen att säga räknade man i exemplet med en relativt låg hyra, och redan då visades svagheterna i skattesystemet beträffande just denna grupp pensionärer. Detta hade man tydligen glömt när pensionärerna fick sina hyresavier och hyreshöjningen och de övriga kostnadsökningarna slog igenom. Man kan dock inte påstå att regeringen inte kände till de väntade försämringarna. Förutom rapporten förekom en ström av brev och uppvaktningar från pensionärsförbunden. I riksdagen hade vi från centerpartiet motioner, där det varnades för de effekter som vi nu har sett. Mot denna bakgrund vore det intressant att få ett besked från regeringspartiets representant i debatten. Varför gjorde regeringen inte något åt detta redan i januari? Var avsikten att först göra det ekonomiskt besvärligt för pensionärerna för att sedan kunna rycka ut och vara räddare i nöden? Det är ju valår. Socialministern fick det hett om öronen i mitten av januari då alla brev kom. Det var främst ensamstående kvinnor med låg eller ingen ATP som beskrev den ekonomiskt svåra situation som de hamnat i. Det var arga och upprivna pensionärer som med besvikelse uttryckte sin oro. Med 3 000 kr. i handen när hyran var betald skulle de klara kostnadsökningarna beträffande vård, mat och annan service. Det gick bara inte ihop för dem. Så pass förstod nog också regeringen. En pensionär sade så här: ''Det är bittert att behöva leva på socialhjälp på ålderns dag. Jag har varit en aktiv socialdemokrat som har varit med och jämnat vägen för det välfärdssamhälle som byggts upp.'' De sämst ställda, de som redan tidigare levt nära existensminimum, hade fått det sämre och detta i ett land med en regering som har haft som måtto en välfärdspolitik med en fördelningspolitisk profil. I varje fall har man påstått sig stå för detta. Praktiken visar att så inte har varit fallet. Visserligen gav folkpartiet liberalerna och regeringen genom höjda pensionstillskott viss kompensation för skatteomläggningens effekter. Samtidigt undantogs från basbeloppet hela kostnadsökningen, vilket innebär att pensionsförmånerna vid en hög inflation kommer att urholkas ännu mera. När nu regeringen hade fått klart för sig vad som var på gång, med hela skaror av uppretade pensionärer, lovades kompensation i form av särskilt bostadstillägg till de sämst ställda. I första svepet angavs ett stort antal pensionärer som skulle få del av detta. Nu vet vi att antalet inte blev så stort. Skattereformens fördelar ansågs vara att rundgången i systemet skulle upphöra. Klara enkla regler skulle ge ett mycket lågt behov av kompensation. Men de första effekterna av skatteomläggningen har just varit ett starkt ökat behov av kompensation, ökad byråkrati. I ett interpellationssvar som jag fick i denna kammare den 14 februari förklarade statsrådet Ingela Thalén att nu skulle förslaget strax vara färdigt. Pensionärerna skulle andas ut. Gruppen som det rörde sig om uppgavs bestå av ca 30 000 hushåll. Vem som skulle betala notan fick jag inget besked om. Så småningom kom propositionen. Då fick vi också besked om vem som skulle betala notan. Hälften skulle staten ta hand om, resterande summa skulle kommunerna få stå för. Visst kan man undra över denna logik. Kommunerna hade redan då lagt fast sin budget och skatteuttaget var beslutat. Ekonomin är i de flesta kommuner mycket ansträngd. Centerpartiet slog fast att staten måste ta sitt ansvar för denna kostnad. Regeringen har redan nu vältrat över så många andra kostnader på kommunerna att det saknas utrymme för flera. När motionstiden gått ut kunde vi konstatera att det fanns majoritet för att kommunerna skulle stå skadeslösa. Vänsterpartiet yrkade även detta i sin motion. Så hände någonting på vägen. Regeringens förslag ingick i en förhandling med vänsterpartiet, som friskt bjöd in till den. Ut kom ett förslag med en bättre profil när det gällde fördelningen och något mindre byråkratiskt. Men fortfarande skulle kommunerna stå för en del av kostnaderna. Vänsterpartiet rättade plötsligt in sig i ledet bakom socialdemokraterna. Var det den interna kritiken som blev för stark för vänsterpartiet? Det gällde att i slutet av mandatperioden stödja det parti man stött som regeringsparti, annars kanske det skulle se för galet ut. Vi från centerpartiet gav i vår motion uttryck för den orättvisa som drabbat pensionärerna. Ett stort antal pensionärer lever under mycket små ekonomiska omständigheter. De mest utsatta grupperna är pensionärer med låg eller ingen ATP, de allra äldsta, och därmed mest vårdkrävande, samt de ensamstående, vilka till övervägande del är äldre kvinnor. 400 000 pensionärer saknar helt ATP-poäng. Många av dessa är kvinnor, som ägnat en stor del av sina liv åt att vårda barn eller andra närstående. Genom ATP-systemets starka koppling till heltidsförvärvsarbete har kvinnorna en svag ställning inom pensionssystemet. Väldigt många kvinnor och män har lägre ATP än 4 poäng. Det finns runt 800 000 sådana personer. 644 000 Det är dessa grupper pensionärer som förlorar mest på den av socialdemokraterna och folkpartiet liberalerna genomförda skatteomläggningen. Höjda boende och matkostnader samt höjda avgifter och taxor på exempelvis läkarbesök och färdtjänst är en effekt av skatteomläggningen. Det är de äldre och ofta sjuka som främst drabbas av den orättfärdiga ekonomiska politiken. Det är de som får betala en stor del av skatteomläggningen genom dyrare levnadsomkostnader, utan att få del av någon skattesänkning. Det som har skett är en övervältring av kostnader från hög till låginkomsttagare och från bättre ställda pensionärer till de som redan lever på marginalen. Klyftorna i samhället fortsätter att öka. Betydligt fler än de som får del av det särskilda bostadstillägget är i behov av en ekonomisk förbättring. Vi i centerpartiet föreslår därför att pensionstillskottet fram till årsskiftet skall höjas med 3 %. Det ger tillsammans med bostadstillägget en bättre fördelning. Vårt huvudförslag om en grundpension innebär en helt annan syn på pensionärernas ekonomiska situation. Grundpensionen har bakat in folkpensionen, pensionstillskottet, kommunala bostadstillägget och den lägsta ATPn. I dagens penningvärde skulle den uppgå till ca 100 000 kr. Naturligtvis måste även en sådan förstärkning av grundpensionen finansieras. Inte minst våra motståndare när det gäller detta förslag påpekar detta med tydlig misstro. Centerpartiet har länge krävt förändringar i socialförsäkringssystemet som innebär betydligt större besparingar än vad grundpensionen kostar. Vi har visat på vilka kostnadsökningar som arbetsskadeförsäkringen har inneburit. Med en bättre förd socialförsäkringspolitik finns det utrymme för en reform som grundpensionen. Centerpartiet vill alltså på sikt förändra nuvarande krångliga och byråkratiska pensionssystem för att ge utrymme åt ett rättvist och lättöverskådligt grundpensionssystem. Vi har också i våra skatteförslag visat på bättre vägar att finansiera skatteomläggningen. Genom att behålla nuvarande momssatser finns det utrymme för att sänka momsen på livsmedlen. Hade detta varit genomfört skulle också behovet av kompensation till barnfamiljer och pensionärer inte ha behövt tillgripas. Nu börjar också regeringspartiet inse det förnuftiga med ett sådant förslag. Av den anledningen antar jag att Doris Håvik kommer att ligga lågt i dag med kritiken mot ett sådant förslag. Det gäller matmomssänkning och en annan fördelning av boendekostnaderna. Detta visar bara på att centerpartiet är ute på rätt väg när vi vill förändra pensionärernas förmåner. Genom en grundtrygghet i pensionssystemet skapas förutsättningar för andra alternativ, där man genom enskilda försäkringar kan bygga på, för ökad trygghet. ATP-systemet blev inte vad som utlovades, och nu håller regeringen på att lappa och laga. Det har aldrig varit ett bra sätt att skapa stabila system. Därför borde regeringen ta vårt råd på allvar. Förbered för sänkt matmoms och inrikta arbetet på en grundpension! Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna nr 1 och 3. Vid bifall till reservation nr 3 yrkar jag också bifall till reservationerna nr 4

Herr talman! Skattereformens förlorare är låginkomsttagare. Det betyder att flertalet är kvinnor, eftersom de flesta låginkomsttagare är kvinnor. Skattereformens förlorare är också de som får låga pensioner. De senare, som saknar ATP, får inte några minskade skatter över huvud taget. För låginkomsttagarna äts de få hundralappar som de får i handen sabbat upp av ökade hyror, ökade avgifter inom sjukvården, moms på kollektivtrafiken,m.m. Pensionärerna får ökade kostnader för eventuell färdtjänst, kollektivtrafik, fotvård, sjukvård, eventuell hemtjänst -- och hyrorna förstås. Den kompensation som höjt pensionstillskott och höjd övre gräns för bostadstillägg skulle innebära har inte varit till fyllest. Ökningen av hyrorna har överstigit det förväntade och den genomsnittliga höjningen på 24 % beräknas till ca hälften vara betingad av skattereformen. En stor grupp av de sämst ställda pensionärerna har hamnat under socialbidragsnormen, efter betald hyra. 1990 betalade alla kommuner mer än minimum av socialbidragsnormen. Därefter har flertalet kommuner höjt sina normer ytterligare. 31 kommuner har oförändrad norm och 23 kommuner har sänkt beloppet. Det är mycket allvarligt, för det kan komma ytterligare sådana sänkningar i och med att kommunerna får ansvar för det särskilda bostadstillägget. Meningen från början var att det särskilda kommunala bostadstillägget skulle fylla ut vissa skillnader upp till kommunernas bidragsnorm. I det här betänkandet föreslås dock en förbättring, som innebär att man går efter socialstyrelsens norm, som är 3 114 kr. per månad för ensamstående och Situationen är ändå underlig, som de uppvaktande pensionärsorganisationerna sade, eftersom socialbidraget är något man i allmänhet får tillfälligt, för att så småningom komma ut i samhället igen och klara en arbetssituation, i vissa fall bli tilldelad förtidspension eller något annat. Men för pensionärerna finns det ingen förändring i sikte. Om man enbart har bidrag enligt socialbidragsnormen går det nog bra att leva på de pengarna ett tag. Men när man skall skaffa sig nya saker -- kanske åtgärda något med tänderna, byta glasögon eller köpa litet kläder -- blir det ytterst svårt att klara sig enbart på de pengar som socialbidragsnormen ger, även det belopp som socialstyrelsen rekommenderar. Jag yrkar bifall till reservation 3, mom. 4, och reservation 6 samt står naturligtvis bakom följdreservationerna. Miljöpartiet de gröna anser att staten skall bära hela ansvaret för särskilt KBT då behovet av tillägget är en följd av den statliga skattereformen. Det är oerhört viktigt att man inte lastar på kommunerna ytterligare utgifter, vilket har skett gång på gång under de senaste åren. Nu har vi dessutom ett skattestopp. Varifrån skall man ta pengarna? Jag tycker att det är viktigt att se efter vilka som skall stå för sådana här Vi anser att behovet är stort att inför nästa år göra någonting åt den här situationen. Det vi nu behandlar är en proposition som endast gäller 1991. Vi förutsätter att det kommer en proposition under hösten så att man i god tid hinner behandla den inför nästa budgetår. Eftersom 400 000 pensionärer saknar ATP, borde, enligt min beräkning, en långt större del av dem behöva det särskilda bostadstillägget. Alla dessa människor har svårt att klara sig. Det finns naturligtvis en del som har mycket låg hyra, men jag tror inte att det är så många som förutsägs i propositionen. Jag vill även yrka bifall till reservationen om kostnads och konsekvensanalyser. Det är viktigt att se hur det går, att följa upp det som vi beslutar om i dag och se om det var tillräckligt, om beslutet föll ut rätt, om det var rätt grupper som fick bostadstillägg eller om det fattades grupper som också skulle ha haft. En sådan konsekvensanalys borde utföras i det här fallet och även i andra fall när via beslutar om saker där vi inte har riktig framförhållning eller inte kan se hur det slår.

Herr talman! Det här tenderar i alla fall att bli en skattedebatt. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att pensionärernas bekymmer -- det hävdar flera av oss -- till stor del beror på den skatteomläggning som har genomförts. Menar Doris Håvik verkligen att vi har ett bra skattesystem? Vi har världens högsta skattetryck. Det är bara att fråga människor vad de tycker om ett skattesystem som gör att de får allt mindre kvar i sin portmonnä, om de är låginkomsttagare. Det är ju låginkomstpensionärerna vi diskuterar i dag. Jag kan visst se att skatteomläggningen har positiva sidor i det att vi har minskat marginalskatterna. Men för de människor som vi i dag diskuterar -- låginkomstpensionärerna -- har ju skatteomläggningen varit rent negativ. Det beror på att man inte har gått ett steg längre och sänkt skattetrycket. Det räcker inte att bara omfördela. På det här sättet får man betala mer i moms för allting. Det är inte minst det som gör att pensionärernas situation är så bekymmersam som den är i dag. Doris Håvik kom också in på frågan om ATP systemet. Det har kommit för att stanna, säger Doris Håvik. Det är väl ingen av oss som är beredd att riva upp det system vi har. Men vi måste ju ändå se på framtiden. Det handlar om -- där håller jag helt med Karin Israelsson -- att vi har ett vacklande ATP-system. Vi måste vidta åtgärder för framtiden. Den frågan skall diskuteras senare i dag. Men att sätta in fondpengarna hjälper ju inte upp våra pensioner, Doris Håvik; det borde vara elementärt för socialförsäkringsutskottets ordförande. Vi har ju ett fördelningssystem som betalar ut pensionerna av årets avgifter och skatter. Det är ju det som är bekymret. På sikt måste vi gå över till ett premiereservsystem. Jag tror att vi alla måste vara med och diskutera hur vi skall klara detta. Den ekonomiska tillväxten är i dag inte bara för låg utan den ligger på minus. Det är det som har gjort att hela systemet vacklar. Nu säger ju Doris Håvik i slutet av sitt anförande att hon hoppas att det snart nog kommer ett förslag som innebär att låginkomstpensionärernas situation förbättras. Jag skulle vilja höra litet om vad socialförsäkringsutskottets ordförande tycker att vi kan göra för att snabbt förbättra deras situation. Det gäller inte bara KBT. Jag tycker att vi också måste se till att grundpensionärernas situation förbättras successivt, eftersom deras ekonomi i dag är alldeles för bräcklig. Till sist vill jag fråga: Anser Doris Håvik att det är försvarbart att mitt under en budgetperiod belasta kommunerna med ökade utgifter?
Herr talman! 30 miljarder från kapitalet -- ja tack, det är bra och det behövdes. Men en stor del av skattereformen får alltså låginkomsttagarna betala. Barbro Sandberg sade visst att ''de allra flesta'' vinner på den här skattereformen. Att åtminstone många vinner på den har vi aldrig förnekat i miljöpartiet. Det är bara det att det är fel personer som tjänar på den, de som redan har det bra -- t.ex. vi, som på grund av skattereformen får ett nettotillskott till våra inkomster. Det är betänkligt. ''Lågpensionärerna'' får ingenting, och de som har låga inkomster får några hundralappar, som snabbt äts upp av ökade kostnader. De får det alltså sämre efter den här skattereformen än tidigare. Men de är inte tillräckligt många för att de skall kunna välta majoriteten. Det är viktigt att, som man har gjort i Sverige, ta hänsyn till dessa svaga grupper från deras sida som eventuellt har en högre procentuell majoritet. När det gäller moderaternas förslag till ytterligare sänkning av skatterna tror vi i miljöpartiet att det är helt orealistiskt om vi skall kunna behålla våra trygghetssystem. Det ligger alltså inte heller närmare våra tankar. Att det blev en skattedebatt är helt naturligt, även om den är kort och även om vi inte sitter i skatteutskottet. Det handlar ju om skatten i dag, i alla händelser i det här första betänkandet.

Herr talman! Vänsterpartiet hade redan under den allmänna motionstiden yrkat på en höjning av KBV. Vi yrkade också att 1 miljard kronor skulle avsättas för åtgärder riktade till de sämst ställda pensionärerna. Orsaken var ju att vi redan då kunde se att skatteuppgörelsen skulle innebära att vi skulle få ett ökat antal socialbidragstagare bland pensionärerna. Vi upprepade dessa krav i en motion med anledning av den nu aktuella propositionen om extra stöd till pensionärerna. I den motionen hade vi också kravet att staten skulle betala hela kostnaden för det extra stödet. I uppgörelsen med socialdemokraterna i utskottet backade jag från kravet att staten skulle stå för hela kostnaden mot att pensionärerna fick ytterligare 30 milj.kr. Socialdemokraterna i utskottet tyckte precis som jag att det var genant att fastslå kommunens socialbidragsnorm som skälig levnadsnivå för pensionärerna. Jag hade givetvis önskat att vi kunnat ge var och en det belopp som hyran höjts med. Men det var inte möjligt, och vi enades då om den norm som konsumentverket använder för att beräkna skälig levnadsnivå. Jag vet mycket väl att om man ser på utfallet av uppgörelsen i förhållande till mitt partis krav, framstår utdelningen kanske som mager. Men det är alltid ett litet partis dilemma. Skall man nöja sig med att ställa de rätta kraven, sedan konstatera att man inte nådde ända fram och då avsäga sig ansvaret och låta andra ta ansvar för dåliga förslag? Eller skall man föra fram de egna maximala kraven och försöka åstadkomma ett så hyggligt förslag som möjligt för de direkt berörda? I det här avseendet var valet självklart, åtminstone för mig. Pengarna till pensionärerna var det viktigaste. Herr talman! Jag kan inte låta bli att kommentera Karin Israelssons spekulationer om hur den här uppgörelsen gick till och vad som skulle vara anledningen till att mitt parti gick med på den. Jag kan tyvärr inte instämma i Karin Israelssons förmodan att det i mitt parti skulle finnas en helt överskuggande vilja att till varje pris stödja regeringen. Som bekant är detta en av våra diskussionsfrågor, om jag så får uttrycka mig, i partiet just nu. Men jag har aldrig stuckit under stol med att jag föredrar att ägna mig åt resultatpolitik, och då får man ibland kompromissa. Eftersom nu flera utskottsledamöter redan har börjat tala om vad som försiggår i utskottet, känner jag mig fri att fortsätta. Som alla kommer ihåg, gav jag en helt öppen invit i utskottet. Jag konstaterade att jag tillsammans med de borgerliga partiernas företrädare hade majoritet för en helt statlig finansiering. Min invit väckte också, som ni kommer ihåg, en viss munterhet i utskottet. Jag frågade om de borgerliga partierna ville använda den majoriteten tillsammans med mig för att höja normen för pensionäerna. Det fanns inget intresse. Jag vände mig också till socialdemokraterna och frågade om det fanns ett intresse hos dem för att öka på regeringens förslag. Givetvis var jag då villig att som motprestation backa på mitt förslag om finansieringen. Socialdemokraterna var, som jag sagt tidigare, intresserade av den uppgörelsen. Jag tycker faktiskt att det finns skäl att låta kommunerna vara med och betala. En helt statlig finansiering hade inneburit att kommuner som varit snåla mot sina pensionärer genom att betala låga KBT -- en del har t.o.m. sänkt dem -- skulle få hela kostnaden betald. Däremot skulle de kommuner som haft en generös attityd till sina pensionärer få konstatera att det hade varit en dålig politik som de fört, för de fick ju inte några statliga pengar. Jag har tittat på vilka kommuner -- en del av dem i alla fall -- som det gäller. Jag tar det från botten.

Jag skall inte påstå att de borgerliga generellt är sämre, för det vet jag inte. Det hade jag inte möjlighet att ta reda på. Jag säger bara att jag har studerat de allra sämsta kommunerna och konstaterar att bland dem är det borgerlig majoritet. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag unnar Margó Ingvardsson den här framgången, med tanke på hennes bekymmer i övrigt. Hon behöver säkert den lilla fjädern i hatten, och nu tycks den ha vuxit till en stor plym. Vi har allihop, kan man säga, varit ute och vänsterprasslat litet grand, eftersom vi har gått med på de höjda nivåerna, dvs. vi följer socialstyrelsens bidragsnorm och även normerna när det gäller bostadskostnaderna. Att Margó Ingvardsson inte har det minsta bekymmer om de ekonomiska realiteterna, vet vi förut. Hon andades inte den minsta oro för ekonomi, skattetryck och andra saker. Jag vill då säga till dem som har uttryckt vissa farhågor för att det moderata förslaget inte skulle vara bra för låginkomstpensionärerna att det är det höga skattetrycket i vårt land som är roten till det onda över huvud taget när det gäller den ekonomiska politiken. Det är skattetrycket som driver upp kostnaderna. Med moderaternas skattepolitik skulle alla vinna, därför att därmed garanteras den ekonomiska tillväxt som också Karin Israelsson talade om tidigare. Det är grunden för social trygghet och för våra socialförsäkringssystem. Det är viktigt att kunna de ekonomiska realiteterna också.

Herr talman! Det bästa med den här slutdebatten är att Margó Ingvardsson helt slutgiltigt har slagit fast att det är skatteuppgörelsen som är orsak till pensionärernas bekymmer. Sedan kan vi diskutera förhandlingsgångar hit och dit. Låt oss vara överens om att det var bra att vi lyckades få en något bättre situation för de kanske 65 000 pensionärer som det handlar om i dag. Därom är vi helt eniga, Margó Ingvardsson. Det handlar om ju bara om ett provisorium och inget annat. Det viktiga är vad som kommer fram när vi får resultatet av den utredning som regeringen tillsatt. Det tror jag att vi kan vara överens om.

Herr talman! Jag vill kommentera Margó Ingvardssons kritisk mot att vi säger att skattereformen inte är orsak till pensionärernas situation. Jag vidhåller det. Det är inte skattereformens fel att pensionärerna har fått höjda hyror. Skattereformen är en investering för att vi skall få en bättre ekonomisk utveckling i Sverige. Det gagnar i allra högsta grad låginkomsttagare och lågpensionärer. Skall vi kunna öka tillväxten och få pengar till att garantera både pensioner, sjukvård och allt annat som pensionärer behöver måste vi få en skatteomläggning. Den här skattereformen är alltså början på den skatteomläggningen. Förhoppningsvis kommer det en ny regering till hösten, som kanske kan fullfölja den.
Herr talman! Jag nöjer mig med att konstatera att Margó Ingvardsson inte har hört vad jag har sagt i den tidigare debatten om skatternas inverkan på samhällsekonomin. Hon har inte heller förstått någonting, jag höll på att säga som vanligt. Låt mig repetera: Lägre skattetryck gynnar alla, även låginkomsttagare. Den skatteomläggning som vi nu har betalas av andra skatter, högre moms och ny moms. Det drabbar naturligtvis mest dem som har minst pengar i portmonnän. Grunden för ekonomisk trygghet och välfärd i framtiden är ekonomisk tillväxt. För detta, Margó Ingvardsson, behöver vi lägre skatter.

Fru talman! Genom socialförsäkringssystemen skall alla garanteras trygghet vid sjukdom, rehabilitering, handikapp eller ålderdom. Vi ser med oro på den negativa utvecklingen i socialförsäkringssystemen. År efter år har vi här i Sveriges riksdag diskuterat socialförsäkringssystemens problem och brister. Från folkpartiet liberalernas sida har vi med envishet pekat på de orimliga förhållanden som råder. Dessa brister är den socialdemokratiska regering väl medveten om. Trots detta har den inte lyckats lyfta blicken och med kraft ta tag i förändringsarbetet. I årets upplaga av STU-betänkandet går socialdemokraterna som katten kring het gröt. De erkänner bristerna med systemet men vill inte åtgärda dem. De hänvisar även i år till att förändringar måste ske, men inte nu utan senare när regeringen kommer med förslag. Jag frågar mig om det aldrig har slagit den socialdemokratiska majoriteten i utskottet att utflödet från socialförsäkringssystemen innebär att andra angelägna insatser på det sociala området får stå tillbaka. Detta drabbar grupper i det ''glömda Sverige'' -- grupper som inte har några starka organisationer som sina företrädare. Låt mig ta ett exempel. Enbart arbetsskadefonden riskerar att få ett underskott på 75 miljarder redan 1995. Var och en förstår att detta inte kan få fortsätta. Fru talman! Folkpartiet liberalerna har varit överens med regeringen om att sjuklön skall införas senast den 30 juni 1991 och att arbetsskadeförsäkringen snarast måste reformeras. Den överenskommelsen svek socialdemokraterna. Det var inte första gången och sannolikt inte heller den sista. Men vad värre är, är att vi i dag inte vet om det kommer några förslag till sjuklön eller om arbetsskadeförsäkringen skall reformeras. Sjuklöneförslaget var aviserat till den 15 april och har ännu inte synts till. Om det kommer något förslag om reformerad arbetsskadeförsäkring är ännu mer höljt i dunkel. Den frågan skall utredas. Riksdagens revisorer påpekade i fjol att arbetsskadeförsäkringens utformning är ett hinder för en aktiv rehabilitering. Trots detta avstår regeringen även i år från att vidta några åtgärder. Genomförandet av sjuklön och reformeringen av arbetsskadeförsäkringen är avgörande för om vi i framtiden skall klara av att finansiera en fullgod sjukförsäkring. Fru talman! I hopp om att det så småningom skall komma förslag till en reformering av sjukförsäkringen skall jag nu bara kommentera några av folkpartiets mindre förslag på sjukförsäkringsområdet. Ohälsotalen hos kvinnor är oroväckande höga och måste tas på mycket stort allvar. Det är en varningssignal som tyder på brister i arbetslivet. I flera år har vi pekat på detta och krävt djupgående analyser av problemet. Majoriteten tar inte så allvarligt på frågan utan hänvisar som vanligt till kommande undersökningar. Frågan om hur många år sjukpenning skall kunna utgå vid utbildning har tagits upp vid ett flertal tillfällen. Den nuvarande ordningen skapar orättvisor mellan dem som studerar och är sjukskrivna och dem som själva får finansiera sin utbildning. Ordningen snedvrider också de s.k. ohälsotalen samtidigt som kostnaderna är onödigt höga. Socialdemokraterna avstyrker åter vårt förslag. Jag kan med tillfredsställelse notera att regeringen i den frågan nu äntligen kommer med ett förslag, som vi senare skall behandla. I regeringens förslag till rehabiliteringslag, som skall behandlas senare i vår, påpekas arbetsgivarnas ansvar för sina anställdas rehabilitering. I reservation 5 påpekar folkpartiet att den stela låsningen i sjukpenningnivåerna är olycklig ur rehabiliteringssynpunkt. Det är väsentligt att den sjukskrivne kan återgå till sin arbetsplats så snart som möjligt. Det bör vara läkaren, försäkringskassan och arbetsgivaren som i samråd med den anställde bör avgöra när och i vilken omfattning den sjukskrivne kan återgå i arbete. Fru talman! Det är mycket betydelsefullt att den administrativa delen av socialförsäkringssystemen begränsas till vad som absolut är nödvändigt. En tredjedel av de ändringar om ändrad inkomst som görs av försäkringskassan kommer inte till användning. Folkpartiet liberalerna anser att de räcker att uppge sin aktuella inkomst i samband med krav på ersättning. I reservation 7 tar vi åter upp frågan om rätten till SGI vid studier. Vi anser det vara orimligt att man skall vara tvingad att ta ut studiemedel enbart för att få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst. Det rätta bör vara att det är studierna i sig som avgör om SGI får behållas, inte ett eventuellt statligt stöd. Fru talman! I årets budgetproposition föreslår regeringen en försöksverksamhet inom tandvården. Beskrivningen av försöken är knapphändig och ställer ett antal frågor om rättsliga och ekonomiska konsekvenser för privattandläkarna: dels hur försökslandstingen skall kunna förena sina dubbla roller, dels patienternas rätt till ett fritt tandläkarval. Riktlinjerna måste kompletteras. Bl.a. bör vikten av en, förutom kostnadsanalysen, opartisk utvärdering som belyser tandhälsoeffekter och patientreaktioner, poängteras. Det är önskvärt att även storstadsområden ingår i försöksverksamheten. Försöksverksamheten får inte heller leda till reformstopp under försöksperioden. Folkpartiet liberalerna anser att fem försöksmodeller bör prövas, var för sig eller i kombination. En modell avser övrföring av tandvårdsförsäkringen till försäkringskassan, så att kassan inom ramen för en klumpsumma i samråd med vårdgivarna kan besluta om taxesystem och ersättningsregler. En annan modell gäller försök med ersättningssystem för enskilda privattandläkare med ett flerårigt vårdåtagande med ersättning beräknad med viss del per patient och viss del per prestation. En modell innebär försök med privatisering av folktandvårdskliniker. En fjärde modell gäller upphandling för att få till stånd en s.k. hustandläkarmodell. Ett femte försök bör göras med ett avreglerat taxesystem. Det är väsentligt att samtliga försök kan göras i samförstånd mellan vårdgivare, försäkringskassa och staten. Det är också av vikt att pröva en tandvårdstaxa som stimulerar andra personalkategoriers utveckling. Inte minst för tandsköterskorna vore detta en utveckling i arbetet och en besparing i statskassan. Fru talman! Jag har tidigare påpekat att alla vägar måste prövas för att spara i administrationen. Vi föreslår att det utreds om försäkringskassorna i Malmö och Malmöhus län kan slås samman. Detta skulle ge två effekter -- dels lägre administrativa kostnader, dels frigörande av personal som kan flyttas över till arbete med rehabilitering. På sikt bör även en sammanläggning med kassan i Fru talman! Det sedan flera år planerade ADB arbetet med ett sjukförsäkringsregister kräver noggranna överväganden innan beslut fattas. Ändamålet måste noga studeras, och känsliga integritetsintressen måste värnas. Inte minst när en eventuell sjuklöneperiod införs och en stor del av rehabiliteringsarbetet läggs på företagen måste behovet av ett sjukförsäkringsregister prövas på nytt. Sjuklöneperioden innebär mycket färre ärenden, och kassornas behov av ett heltäckande diagnosmaterial kommer att minska betydligt. Vi anser att en ny kravanalys krävs innan beslut om Fru talman! Jag avslutar med att yrka bifall till reservationerna 12 och 84, men självfallet står folkpartiet liberalerna bakom alla de reservationer som vi fogat till betänkandet.

Fru talman! Jag måste ställa en fråga till Margó Ingvardsson som gäller hennes syn på socialförsäkringssystemet. Det går väldigt lätt att som Margó Ingvardsson tala om hur de borgerliga partierna skall slakta systemen. Det handlar inte alls om att slakta systemen, men det vore intressant om Margó Ingvardsson någon enda gång kunde fundera över de saker som i varje fall jag försöker säga. Vi har inte oändligt med pengar i det här samhället. Och om vi inte sköter dessa system på bästa sätt, vilka är det då som råkar mest illa ut? Jo, det är de människor som jag talade om i min inledning, de svagaste i samhället, de som inte har de starka organisationerna bakom sig, de fackliga organisationerna, som Margó Ingvardsson var inne på. Till de andra grupper som också måste få del av den sociala omsorgen i vårt samhälle måste det också utgå några små slantar. Därför måste systemen vårdas och skötas mycket noga. Inom t.ex. arbetsskadeförsäkringen finns det i dag en brist på 14 miljarder kronor. Det är en häpnadsväckande summa. Och åtminstone vi i socialförsäkringsutskottet är livrädda för hur vi skall klara av detta. Det talas om att bristen om något år är 75 miljarder kronor. Tror Margó Ingvardsson inte att det påverkar våra möjligheter att göra insatser för dem som har det allra sämst i vårt samhälle? Självklart påverkar det när det inte finns tillgång till pengar, när pengarna bara rinner ut vid sidan. Jag har dessutom erfarenhet av rehabilitering av människor. Kommer man inte med i en rehabilitering inom någon månad blir man passiverad och kommer inte tillbaka till arbetslivet. Vi kan i vårt samhälle inte ha system som gör att människor slås ut. Därför hävdar folkpartiet att man måste vårda systemen. Det är inte för att slakta ut dem och för att sätta människor i kläm utan för att fördela våra medel rättvist, så att framför allt de svaga i samhället får något av de pengar som vi kan skaffa fram. När det gäller FAS 90 vill jag säga att vi säkert har olika uppfattningar om vad som skall samlas in. Strax kommer det upp till behandling ett förslag om rehabilitering. Där ser man att även yrkesinspektionen skall delta i insamlandet. Det finns alltså mängder med verksamheter i vårt samhälle som går ut på att man skall samla in uppgifter för FAS 90. Jag vill inte vara med om den hanteringen.

Fru talman! Låt mig säga till Margó Ingvardsson att folkpartiet var det parti som införde folkpensionen i vårt land. Vi har alltså en social historia som är mycket hedervärd och som vi tänker fullfölja. Men vi vill också se till att det finns en tllväxt i vårt samhälle, så att vi har råd med de sociala systemen. Det är mycket viktigt. Vänsterpartiet talar alltid om de generella systemen, men ni talar aldrig om på vilket sätt ni vill finansiera saker och ting. Jag har haft anledning att resa i öststaterna för bara några månader sedan. Det var faktiskt beklämmande. Är det detta socialistiska system som vi skall ha i vårt land och som Margó Ingvardsson förfäktar, vill jag verkligen inte vara med. Låt mig också poängtera, som Gullan Lindblad gjorde, att det inte handlar om att avskaffa system, utan det handlar om att se till att de fungerar bra. Margó Ingvardsson använder en argumentation som gör att man tror att man är mitt i valrörelsen. Vi kommer dit så småningom. Men låt oss nu hålla oss till det som det egentligen handlar om. Jag skulle avslutningsvis vilja säga att Margó Ingvardsson verkligen biter sig i svansen om hon tror att medlen är oändliga, att utgifterna kan få rusa iväg precis hur långt som helst, utan att man behöver se till att det finns en rimlig finansiering. Är det den modellen vi skall jobba efter, drabbas de svaga i vårt samhälle. Det ställer inte folkpartiet upp på.
Fru talman! Margó Ingvardsson påstår att vi skall slakta arbetsskadeförsäkringen. Det som är på gång är att vi drar slutsatser de erfarenheter som vi har fått av den försäkring som har varit gällande. Vi vill utveckla den, effektivisera den, förändra och förbättra den. Grundorsaken är att vi vill behålla ett stöd för den som verkligen får en arbetsskada, så att han eller hon får det stöd som är berättigat. Men den som är berättigad till ersättning från annat håll skall få den från annnat håll. Det är fel att utnyttja arbetsskadeförsäkringen på det sätt som har gjorts. Vi har inte råd att fortsätta på det viset. Jag tror inte att Margó Ingvardsson kan vända sig emot att man går igenom de system som har varit gällande och försöker hitta vägar att förbilliga och förenkla dem för att på sikt kunna behålla systemen.

Herr talman! Vi har av flera talare fått veta att systemen kostar 250 miljarder. Jag kan nog instämma med Börje Nilsson i att vi har ett bra välfärdssystem. Vi är ingalunda världsbäst, men det är någorlunda bra. Det är den utgångspunkt som jag gärna vill ha. Vi skall vara rädda om systemen och se till att de fungerar, att vi har pengar så att vi kan hålla dem i gång och att de skall vara rättvisa för alla människor. Låt mig då ta upp den fråga som jag ställde till Börje Nilsson i mitt inledningsanförande: Hur blir det med arbetsskadeförsäkringen? Vi har i dag en brist på 14 miljarder. Tänkarna på det här området talar om en brist på 75 miljarder 1995. Jag tycker att vi skall ställa de astronomiska summorna mot de 250 miljarder som hela verksamheten kostar. Vi kan alltså inte fortsätta på det här sättet. Dessutom undrar jag: Vad händer när arbetsskadeförsäkringen är negativ för rehabiliteringen? Vi kommer säkert tillbaka till den frågan i nästa debatt när vi skall diskutera rehabiliteringsfrågorna. Hur skall vi göra när det inte kommer någon reformering av arbetsskadeförsäkringen? När får vi den, eller skall den över huvud taget inte genomföras? Jag tror att det är de allra viktigaste frågorna i dagens debatt. Jag kan med glädje notera att det är flera som har anammat folkpartiets uppfattning att det skall löna sig att arbeta. Jag kan väl bjuda på det socialdemokratiska uttrycket att det är arbetslinjen som skall gälla. Vi delar den uppfattningen. Men då är det också viktigt att vi har ett socialförsäkringssystem som stimulerar arbetslinjen. Jag vill också ta upp en annan fråga som är mycket väsentlig. Det gäller ohälsotalen, framför allt problemen med kvinnornas höga ohälsotal. Vi vet att det finns speciella problem i arbetslivet för kvinnor. Det är miljöproblem, det är arbetsorganisationen som inte fungerar, det är den totala arbetstiden för kvinnor: förvärvsarbete plus hemarbete. Har ni socialdemokrater slagit er till ro med att det är så här bekymmersamt? Tycker ni inte att det brådskar att ta itu med detta och verkligen undersöka vad man skall göra för att klara ut den här allvarliga frågan? Jag vill också kommentera en annan fråga som Börje Nilsson tog upp, nämligen tandvårdsförsäkringen. Visst måste väl försöken gälla lika för alla tandläkare, såväl dem i folktandvården som de privata? Låt oss pröva ett antal modeller så att vi kommer fram till den allra bästa och kan utvärdera den sedan. När det gäller FAS 90 och sjukförsäkringsregistret vill jag säga att vi självklart skall ha en rationell hantering, men inte ett stort övergripande system.
Herr talman! Först vill jag tacka Börje Nilsson för de vänliga orden om mina insatser som riksdagsledamot. Men än är inte min tid riktigt ute, så det finns möjlighet för oss att diskutera vad vi skulle kunna göra i stället för att införa arbetsgivarperioden. Jag tog upp frågan i min inledning för att höra om det finns något intresse för det hos socialdemokraterna och om man har dragit tillbaka förslaget om arbetsgivarperioden. Jag fick inget svar på det. Jag menar att vi inte saknar argument för att dra tillbaka förslaget om arbetsgivarperiod. I värsta fall, Börje Nilsson, kan vi stödja oss på Expressen och på Gullan Lindblads argument här i kammaren i dag: det är en epidemi av utbredd hälsa som nu drar fram över landet, och sjukskrivningarna har minskat med 20 %. Det är faktiskt tillräckliga argument för att visa att det inte behövs någon arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen.